Herr talman! Allra först ber jag att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Det utgör till stor del en bekräftelse på riksdagens beslut om att sammanläggning av domkretsar bör ske med stor försiktighet. Utskottets skrivning på denna punkt var ju ett resultat av den starka opinion som kom till synes ute i landet som följd av föreslagen ändring av domkretsindelningen. Utskottets skrivning och riksdagens beslut följde också de tankar som kom fram i de motioner som förelåg i samband med propositionens behandling. Här gällde framför allt att inte påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service. Utskottet betonade också att domkansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas. Även lokalfrågorna bör tillmätas stor betydelse. Utskottet utgick ifrån att regeringen efter utförda utredningar noga överväger frågan och utnyttjar de möjligheter som finns att bevara domstolar med endast två domare. Märk väl, utskottet sade vidare: ”Skäl av nämnda slag” — jag har nu inte återgivit alla skäl — ”kan enligt utskottet befinnas vara så starka att de motiverar bibehållande av domkrets som ger arbete för endast en domare. Med dessa jämkningar är utskottet berett att godta propositionens förslag i denna del.” Riksdagen ansåg alltså att domstol med endast en domare skulle kunna komma i fråga. Ordet ”övergångsvis” i detta sammanhang har jag för min del inte kunnat finna i utskottets utlåtande. Det finns flera orter i det här landet där man är intresserad av domkretsproblemet. Men om jag ändå får sätta in tolkningen av riksdagens beslut i en konkret situation så blir frågan den här: Folkungabygdens domsaga i Mjölby verkar vara i detta sammanhang ett gränsfall. Arbetsunderlaget är för närvarande för mycket för en domare. Domkretsen kanske kan betecknas som 11/2-domarkrets. Betydande industriell expansion synes vara på gång inom regionen. Domsagans lokaler är tillfredsställande. Denna domsaga skall enligt Kungl. Maj:ts planer i en framtid dras in. Är justitieministern beredd att ompröva dessa planer? Jag har full förståelse för svårighe ten att ge ett svar just nu, och därför begär jag det inte heller. Men en andrahandsfråga kunde jag väl ändå få svar på: Är justitieministern villig att titta litet närmare på problemet och undersöka om inte Folkungabygdens domsaga i Mjölby ändå borde vara kvar? Jag tror att detta skulle vara värdefullt.

Herr talman! Vi är rätt många här i riksdagen som med spänning väntat på justitieministerns svar på herr Augustssons interpellation om de aviserade indragningarna av domkretsarna, om de är i överensstämmelse med den mening som riksdagen uttalade när denna fråga behandlades i maj 1969. I den proposition som förelåg vid det tillfället uttalades klart att domkretsarna skulle ha ett arbetsunderlag för minst tre domare. Utskottet kunde — som herr Augustsson här har relaterat — inte helt gå på den linjen utan förordade att även tvådomarkretsar skulle ha möjlighet att existera under förutsättning att man hade kansli på centralorten. Jag anser att justitieministern och regeringen på denna punkt helt följt riksdagens uttalade mening. Det är ett tillfredsställande svar som vi här fått av justitieministern. Han säger därvid att ingen centralort som i dag har kansli för domstol med minst två domare kommer att sakna domstol till följd av de beslut som fattats. Vidare säger han att ”de beslut för vilka jag nu har redogjort stämmer enligt min mening helt överens med riksdagens uttalanden, och dessa kommer givetvis att beaktas även i det fortsatta arbetet”. Jag tycker att detta uttalande ger betryggande garantier för att de domkretsar med två domare som har kanslier på centralort kommer att består i fortsättningen. Man kan givetvis ha delade meningar om de mindre domkretsarna, men när vi diskuterade detta ärende i utskottet och även här i kamrarna lades enligt mitt förmenande mycket stor vikt vid bedömningen av ortens möjligheter att expandera. En domkrets med en och en halv domare som herr Augustsson nämnt med Folkungabygdens domstol i Mjölby som exempel skulle mycket väl kunna existera om man där bedömt att den industriella och kommunala expansionen är sådan att arbetsunderlag finns för domstolen.

Herr talman! Det är riktigt att ordet ”övergångsvis” inte står i själva riksdagsbeslutet, men bestämmelserna har tagits in i Öövergångsbestämmelserna, och det var därför jag tillät mig använda det uttrycket. Herr Augustsson har redan sagt att han förstår att jag inte här i riksdagen kan ta ställning och lämna upplysning i ett enskilt fall som är föremål för utredning. Jag vill emellertid nämna att den domkrets som herr Augustsson här särskilt uppehöll sig vid inte hör till dem som ligger närmast i tur. Det ser för dagen ut så att det inte blir aktuellt med nya regler förrän från 1 januari 1976. Det gör att vi har god tid på oss att ytterligare överväga situationen. Herr Augustsson frågade om jag är beredd att titta närmare på situationen i det aktuella fallet. Det är klart, herr Augustsson, att vi som jag sagt här inte kommer att fatta något beslut förrän efter en synnerligen grundlig utredning, där alla parter får tillfälle att höra av sig och där vi har utredningsmän som gett oss ett underlag för bedömningen. Därvid spelar också en av de faktorer som herr Karlsson nämnde en roll. Det är inte bara ortens aktuella invånarantal som kommer att beaktas utan också dess möjligheter att expandera.

Herr talman! Jag är givetvis glad över det sista positiva uttalandet från justitieministern om att det inte skulle bli något ställningstagande förrän 1976. Men om det skulle bli en ändring måste man förbereda detta i god tid på den ort dit domsagan eventuellt skulle flyttas. Man måste ta ställning till lokalfrågor och andra frågor på ett tidigare stadium.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat chefen för socialdepartementet om han är beredd medverka till att en helikopter året om stationeras på Gotland för bl.a. ambulansoch räddningstjänst på ön och över angränsande havsområden. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Ansvaret för ambulansoch räddningsflygtjänsten har den 1 juli 1969 förts över från luftfartsverket till rikspolisstyrelsen. Verksamheten bedrivs liksom tidigare i stor utsträckning med utnyttjande av civila flygföretag. Rikspolisstyrelsen har träffat överenskommelser med ett antal flygföretag om utförande av ambulansoch räddningsflygningar i landet. För Gotlands del utförs dessa flygningar f.n. i regel av ett i Stockholm stationerat företag. Om detta företag inte har något flygplan tillgängligt utförs flygningen av annat företag. Därigenom har en i stort sett tillfredsställande beredskap kunnat erhållas. Om de civila resurserna vid något tillfälle inte är tillräckliga finns det vissa möjligheter att nyttja militärt flyg i ambulansoch räddningsflygtjänst i särskilt viktiga och brådskande fall. Enligt vad jag har inhämtat fungerar ambulansoch räddningsflygtjänsten för Gotlands del väl. I syfte att ytterligare höja beredskapen för flygning från Gotland har rikspolisstyrelsen emellertid för avsikt att träffa avtal med ett flygföretag, enligt vilket företaget åtager sig att självt svara för att lämpligt flygplan alltid finns att tillgå med kort varsel. När det gäller frågan om att stationera en helikopter på Gotland för ambulansoch räddningstjänst vill jag framhålla att ett flygplan kan utnyttjas i vissa lägen där en helikopter på grund av dåligt väder inte kan flyga. Vidare är kostnaden för transport med civilt flygplan avsevärt lägre än driftkostnaden för en helikopter av den typ som lämpligen bör användas för flygning från Gotland till fastlandet. Med hänsyn till vad jag nu har sagt är jag inte beredd att medverka till att en helikopter stationeras året om på Gotland för ambulansoch räddningstjänst.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på min interpellation. Bakgrunden är naturligtvis den att Gotland med sitt isolerade läge och sina begränsade möjligheter att tillhandahålla specialister inom sjukvården är i stort behov av snabba och lämpliga förbindelser med regionsjukhus på fastlandet, och då naturligtvis i första hand i Stockholm, samt spaningsoch räddningstjänst över Östersjön. Jag har flera gånger blivit uppmärksammad på hur illa ställt det är med standarden och utrymmet i de flygplan som användes vid transport av personer vid olycksfall och sjukdomar som kräver snabb behandling. Det är naturligtvis omöjligt för en lekman som jag att helt tränga in i de problem som uppstår i samband med dessa transporter. Men medföljande sjukvårdspersonal som kan bedöma frågan, och speciellt sådan som flera gånger har följt med dylika transporter, är upprörd över hur trångt och besvärligt det kan vara i planen. Om nu dessa uttalanden är riktiga, vilket jag inte har anledning att betvivla, är det för mig omöjligt att godta statsrådets uttalande om att räddningsoch ambulanstjänsten fungerar väl för Gotlands del. Större plan och snabbare beredskap är behov som bör tillgodoses. Jag tycker också att statsrådets svar faktiskt understryker dessa behov. Däri säger statsrådet: ”För Gotlands del utförs dessa flygningar för närvarande i regel av ett i Stockholm stationerat företag. Om detta företag inte har något flygplan tillgängligt utförs flygningen av annat företag. Därigenom har en i stort sett tillfredsställande beredskap kunnat erhållas. Om de civila resurserna vid något tillfälle inte är tillräckliga finns det vissa möjligheter att nyttja militärt flyg i ambulansoch räddningsflygtjänst i särskilt viktiga och brådskande fall.” Detta sökande efter flygplan tar naturligtvis tid, och därtill kommer att färdtiden mellan Stockholm och Visby och åter är ganska lång. Så särskilt snabb transport kan det alltså inte bli fråga om ens när det gäller olycksfall och annat som kräver snabb transport. Därför är jag tacksam för att rikspolisstyrelsen har för avsikt att träffa avtal med flygföretag om att dessa alltid skall se till att lämpligt flygplan skall finnas att tillgå med kort varsel. Jag vill understryka att det måste vara ett lämpligt flygplan och att det måste stå till förfogande med kort varsel. Kan vi få ett sådant här avtal, är jag ganska nöjd med svaret. Vid tecknandet av detta avtal bör man också komma ihåg att det finns Gotlandsföretag som kan ställa flygplan till förfogande, företag som ligger närmare det aktuella området. Den andra delen av min fråga tycker jag inte att statsrådet tar upp i sitt svar. Jag har i min interpellation bl.a. sagt följande: ”En bättre övervakning av detta havsområde skulle också ur många andra synpunkter vara värdefull. Oljeutsläpp från fartyg borde ganska snabbt kunna lokaliseras och fartygen också identifieras. Därigenom skulle förebyggande åtgärder kunna sättas in i ett tidigare skede mot oljans skadeverkningar t.ex. på fåglar och längs våra kuster. Vid fartygsolyckor är det också viktigt — speciellt under den kalla årstiden — att ingripandena sker snabbt. även ur olika militära synvinklar bör det vara värdefullt att ha ständig tillgång till helikopter för spaning, övervakning och räddning av personal etc.” Många problem kommer till, och något svar på hur de skall lösas har jag inte fått. Många verk blir berörda, såvitt jag kan förstå. Jag har redan talat om rikspolisstyrelsen. Därtill berörs de militära myndigheterna och sjöfartsstyrelsen. Kanske har även naturvårdsverket och tullverket intressen att bevaka. Att behov av övervakning och ingripanden finns framgår av sjöfartsverkets skrivelse till kommunikationsdepartementet den 28 januari i år, alltså en vecka efter det denna interpellation framställdes. I skrivelsen redogörs för hur helikopterberedskapen i landet är organiserad och var helikoptrarna finns. I skrivelsen säger sjöfartsverket: ”Ur sjöräddningssynpunkt är helikoptrarnas basering i stort sett lämplig. Den täckning av Östersjön som ges när en helikopter är baserad i Visby är emellertid fördelaktigare än när Nyköping används som baseringsort i stället för Visby. Avståndet mellan baseringsorterna Berga och Nyköping är förhållandevis litet. Vintertid är behovet av snabba sjöräddningsinsatser speciellt stort. Med nuvarande ordning försämras möjligheterna att göra snabba räddningsinsatser med helikopter i delar av Östersjön under just denna tid. Det är därför angeläget att helikopter finns baserad på Gotland hela året.” Sjöfartsstyrelsen, som väl måste vara sakkunnig i det här fallet, håller alltså på att en helikopter behövs i Visby året runt. Sjöfartsstyrelsen säger ingenting om flygplanens överlägsenhet, som statsrådet har talat om. Borde inte hänsyn tas till detta yttrande och en eventuell helikopter i Visby utnyttjas även för andra uppgifter? Skulle inte alla de här myndigheternas och verkens behov av övervakning, ingripanden, rapportering, transporter o.s.v. kunna samordnas under en myndighet — givetvis helst på Gotland, där den bästa överblicken finns? Då kunde helikoptern utnyttjas rationellt och vara till hands och snabbt kunna rycka ut när så behövs. Jag hoppas att statsrådet tar initiativ till en samordning. Jag tror att det är nödvändigt att ett sådant tas från högsta ort.

Herr talman! Herr Österdahl har påtalat att med de anordningar som vi för närvarande har och som jag har redogjort för kan i vissa fall svårigheter uppstå. Det är väl riktigt att man inte kan åstadkomma en räddningstjänst som fungerar hundraprocentigt i alla avseenden och alla situationer. Jag undrar dock om inte svårigheterna med andra plan än helikoptrar i någon mån har överdrivits. Det finns vissa fall då det kan vara olägenheter med vanliga flygplan, men i normalfallen bör de fungera bra. Herr Österdahl delar inte min uppfattning att läget för närvarande är hyggligt — eller att det är väl, som det är uttryckt i = interpellationssvaret. Emellertid har herr Österdahl även sagt att om rikspolisstyrelsen nu arrangerar verksamheten på det sätt som jag har antytt så bör det innebära en betydande förbättring. Det tror jag också. Jag vill egentligen bara framhålla att även om en sådan linje som herr Österdahl förordar skulle följas och en helikopter stationeras på Gotland, så kan det ju ändå uppstå svårigheter. Helikoptern kan vara ute på ett uppdrag samtidigt som en ny situation inträffar, och då måste man ju ha möjlighet att klara den på något annat sätt. Den andra frågan som herr Österdahl har tagit upp, om en bättre övervakning, går ju utöver frågan om Gotlands situation. Jag håller med herr Österdahl om att det är önskvärt med en samordning mellan alla de myndigheter som har intresse av övervakning på olika områden, men i det sammanhanget utgör ju frågan om en helikopter på Gotland bara en del av problemet. Jag ställer mig positiv till kontakter med de myndigheter som det här är fråga om för att de samfällt skall få behövliga resurser. Det är klart att det då måste gälla hela vårt stora kustområde, och därmed blir det ju inte i första hand en Gotlandsfråga, men behovet av samordning föreligger.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av de ärenden som avses i Kungl. Maj:ts propositioner nr 97 och 119 hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. propositioner utsträckes till det sammanträde som infaller näst efter 15 dagar från det propositionerna kom kammaren till handa.

Herr talman! Herr Sörenson har frågat om Kungl. Maj:t tagit några initiativ för att förbättra den psykiska hälsovården. Frågan om den psykiska hälsovården har behandlats av riksdagen senast vid förra årets höstsession. I enlighet med vad som då anfördes i statsutskottets utlåtande nr 133 år 1969 med anledning av motioner om den psykiska hälsooch sjukvården uttalade sig riksdagen för behovet av en förutsättningslös utredning om den psykiska hälsovården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Kungl. Maj:t att verkställa ifrågavarande utredning.
Herr talman! Det ingår i rutinen här i kammaren att en interpellant skall tacka det aktuella statsrådet för det svar denne lämnat på en interpellation. Den rutinen vill jag gärna fullfölja, och jag tackar herr statsrådet för det svar han givit på min interpellation. Sedan måste jag väl vara ärlig och säga att svarets innehåll kanske inte var så mycket att tacka för. Jag tycker nog att det var i magraste laget. Riksdagen uttalade den 1 april 1968 att en prioritering av ekonomiska resurser och utbildningsmöjligheter gällande en effektiv utbyggnad av den psykiska hälsovården borde komma till stånd. Det var ett kraftigt uttalande, och bakom det låg flera års politiskt arbete. Nu svarar herr statsrådet att en förutsättningslös utredning av den psykiska hälsovården har kommit till stånd. För den utredningen är man utomordentligt tacksam. Socialstyrelsen uttalade förra året i ett remissvar till statsutskottet att allt sannerligen inte är väl beställt. Den psykiska hälsovården, sade man, är inte tillfredsställande ordnad. Resurserna är splittrade och otillräckliga och målsättningen ingalunda alltid klart definierad. Vi rör oss alltså här på ett område som det är utomordentligt angeläget att vinna klarhet över. Det har nu tagit två år för att vi i dag i riksdagen skall få besked om att det uttalande som då gjordes har lett till en utredning. Vad är det för slags utredning som nu har tillsatts? Det är så vitt jag förstår en expertutredning inom socialstyrelsen, och för en sådan utredning hyser man givetvis all respekt. Den psykiska hälsovården håller emellertid på att bli en verklig folkfråga. Den är inte längre någon specialistfråga, någonting bara för sådana som sysslar med psykiskt skadade människor, för läkare och annan vårdpersonal. Det är fråga om en miljö i vårt land, vilken i både yttre och inre avseende skall fungera på ett för människan riktigt sätt. Exempel på detta intresse är Folksams och LO:s mentalhälsokampanj och den allmänna debatt som förs. Bakom detta har vi alla de människor som lider svårt därför att de av någon anledning inte kunnat klara av det samhälle eller den sociala eller personliga miljö som de har att leva i. Livsnivå har man börjat tala om. Det är en totalupplevelse av livet saken gäller, och man har börjat komma till insikt om att det inte bara är de yttre frågorna — status och standard — som är angelägna, utan lika viktigt är att människan i inre avseende får uppleva att hon känner sig hemma i tillvaron och kan förverkliga sig själv på ett meningsfullt sätt. Frågorna om den inre miljön, de psykiska hälsofrågorna, kommer alltså i fokus. Jag frågar nu: Varför har inte en parlamentarisk utredning tillsatts? Det frågar man alltid från oppositionens sida; jag är medveten om detta. Men om nu denna fråga breddats på ett sådant sätt att den inte längre bara berör experter utan folket i dess helhet, varför har man då inte gett möjlighet för parlamentariker som hyser starkt intresse för vårt folks hälsa i bred mening att vara med i den genomgång som det här är fråga om? Självfallet är det ytterst angeläget att experterna har möjlighet att ge sina synpunkter till känna, men det är också angeläget att folk får en känsla av att regeringen har respekt för folks vilja att forma ett samhälle som i total mening — också då det gäller den psykiska frågan — fungerar på ett riktigt och hälsosamt sätt. Det är givet att den som står utanför ansvaret och skeendet frågar sig: Har två år inte räckt till för att ta andra initiativ, värda att nämnas av herr socialministern i detta interpellationssvar? Man har från experthåll i socialstyrelsen sagt att tankar som jag har varit med om att föra fram och som det parti jag tillhör fört fram, tankar om ett institut för den psykiska folkhälsan, inte betyder en riktig väg att gå. All right, men vad gör man då i stället? Jag förstår att herr Aspling svarar: Om förbättrad psykisk hälsovård Det får den tillsatta utredningen söka vinna klarhet över. Vi får hoppas att en sådan utredning kommer med goda förslag. Vi som befinner oss i oppositionsställning får alltså så småningom, tror vi, ett utredningsbetänkande och möjligen en proposition, men vi har inte haft möjlighet att på det tidigare stadiet öva något avgörande inflytande på denna frågas utredning. Är det en tillfredsställande ordning, herr Aspling, i den form av demokrati som vi har utvecklat? Utbildningsfrågorna är väsentliga. Herr Aspling kan naturligtvis svara: Det angår inte mig, utan det är utbildningsministern som här får svara. Till detta måste man då säga att hela den sociala sektorn är en enhet och att det praktiskt taget är omöjligt att i denna kammare splittra upp den och säga: Vi talar inte nu om utbildning. Nu talar vi bara om vård. Det sociala komplexet är en enhet, och vi måste betrakta hela komplexet av frågor. Visserligen har det sagts att riksdagen för något år sedan antog ett förslag om hur den framtida läkarutbildningen skall fungera för att vi skall få fler pysikatrer. Vi är medvetna om att det för några år sedan bara fanns 500 psykiatrer, mentalhälsoutredningen hade förutsatt — jag tror att det var för cirka tio år sedan — att vi skulle behöva ungefär fyra gånger så många, och man räknar med att man inte skall få det antal man behöver förrän i mitten på 1980-talet. Här råder alltså en markant eftersläpning. Finns, herr Aspling, ingenting att göra för att förbättra denna situation? Vad har gjorts och vad görs för att hjälpa människor som befinner sig i en akut psykisk nödsituation? Jag är frestad att använda det gamla slagordet att medan gräset växer dör kon. Det är verkligen så att det i samhället för närvarande pressar på en påtaglig inre nöd hos människor, och denna kan ofta ta sig mycket drastiska uttryck. För något år sedan debatterade vi här i kammaren problemet om när den psykiska pressen är så pass spänd att den kan leda till självmord och vilket ansvar samhället bör ha i detta sammanhang. Jag skulle gärna vilja veta i vilken utsträckning i vårt land en sådan rådgivning som vetter åt det psykoterapeutiska hållet bedrives. Vilka möjligheter har människan i dag, år 1970 — om hon råkar in i psykiska konflikter som kan ha en personlig bakgrund, en social eller ekonomisk bakgrund eller bakgrund av annan art — att av samhället verkligen få en konstruktiv hjälp? Man kan givetvis då fråga sig: Hurdan är balansen mellan antalet inrättade psykologtjänster i vårt land och utbildade psykologer? 1968 — jag är ledsen att jag inte haft tid att kollationera saken vidare — utexaminerades i vårt land, tror jag, endast ett 30-tal psykologer på licentiatnivå. Samtidigt inrättades i vårt land 50 psykologtjänster på licentiatnivå. Har denna utveckling fortsatt, d.v.s. diskrepansen mellan antalet inrättade tjänster och antalet psykologer som ställts till förfogande fortsatt att vara kännbar, och vad gör i så fall regeringen för att avhjälpa en sådan diskrepans? En annan fråga: I vilken utsträckning förekommer en psykoterapeutisk inriktning av vården på våra ålderdomshem, inom familjevård och på sjukhusen i dess olika vårddimensioner? Detta är verkligen angelägna frågor som vi har diskuterat under senare år. Har man från regeringshåll bara uttalat att man väntar på vad denna utredning kommer att föreslå eller tar man några initiativ? är man beredd att i detta avseende förbättra den vårdande personalens möjligheter att förstå människan som helhet när hon har råkat in i ett sjukdomstillstånd? En utredning har tillsatts, och jag hälsar den med mycket stor tillfredsställelse samt tackar statsrådet Aspling för det initiativet. Det är en förutsättningslös utredning, vilket också är glädjande. Samtidigt är det väl så att alla utredningar arbetar efter vissa direktiv. Har statsrådet Aspling möjlighet att antyda vilka direktiv denna utredning har att arbeta med, och kan statsrådet möjligen i dag säga kammaren när ett betänkande från denna utredning kan förväntas? Det är min uppfattning att en obalans föreligger i vårt samhälle i fråga om sjukoch hälsovården. De somatiska faktorerna betonas på de psykiska faktorernas bekostnad. Vi har nu fått ett nytt förslag från regeringen om nya professurer vid Karolinska institutet — 17 stycken om jag minns rätt. Av dessa är 15 somatiskt orienterade och endast två orienterade åt det psykiska hållet. Vi får väl anledning att senare debattera den saken, men jag noterar ändå detta förhållande och vill redan här säga att jag inte anser att det ger vittnesbörd om att man söker åstadkomma en bättre balans mellan den psykiska och den somatiska sidan av hälsovården. Det är två år sedan riksdagen i en skrivelse till Kungl. Maj:t framförde att man ansåg att den psykiska vården var så väsentlig att den borde prioriteras i skilda avseenden. Det tog ett år och en ny motion innan en utredning i ärendet tillsattes. Finns det ingenting mer att säga med anledning av det ställningstagande som riksdagen gjorde för två år sedan? Är några initiativ inte alls att vänta år 1970? Har statsrådet Aspling inte något att anföra i det avseendet? Är det tillräcligt att bida tiden i väntan på vad en utredning har att säga? Härmed har jag tackat för svaret på min interpellation.
Herr talman! Herr Sörenson har i sin interpellation frågat mig om några initiativ har tagits för att förbättra den psykiska hälsovården i landet. Jag har i dag svarat mycket konkret. Det är väl inte, herr Sörenson, ett interpellations svars omfattning som alltid är det avgörande, utan det är väl snarare innehållet. Jag vill mena att detta svar är innehållsrikt, för som det framgår av det kommer denna fråga att bli föremål för en allsidig utredning i olika avseenden. Herr Sörenson har ställt en rad frågor. Låt mig bara svara på några. Han frågar efter de direktiv som den tillsatta utredningen har fått. Det är klart att utredningen i hög grad kommer att arbeta efter de riktlinjer som angavs i statsutskottets utlåtande år 1969. Det gäller de frågor som i statsutskottets utlåtande sköts i förgrunden som väsentliga för det kommande utredningsarbetet. Herr Sörenson liksom blandar ihop flera saker. Han blandar ihop frågor från utlåtandet av år 1968 — som var mycket allmänt hållet — med frågor som ingår i statsutskotitets utlåtande av år 1969. Det senare berör han egentligen ganska litet, trots att detta i hög grad handlar om den psykiska hälsovården, bl.a. genom att man i detta fall har givit Kungl. Maj:t till känna vad riksdagen önskar. Det är den frågan, herr Sörenson, som jag i dag har lämnat ett konkret svar på. Låt mig sedan, herr Sörenson, bara säga att jag tycker att herr Sörenson är ensidig. Han är inte heller helt objektiv, när han något retoriskt ställer frågan: Varför har ingenting hänt här under senare år? Jag vill då, herr talman, mycket kortfattat anföra några saker. Vi har under senare år — och det vet herr Sörenson — alltmer kommit till insikt om att hälsorisker, fysiska och psykiska, ofta har sin grund i missförhållanden inom arbetslivet och kan motverkas genom vidgade insatser exempelvis från arbetarskyddets sida. Vi har nu påbörjat arbetet med en ny lagstiftning, som skall ge underlag för en skärpt övervakning från arbetarskyddets sida av arbetslokaler, maskiner, arbetsmetoder och andra inslag i ar Om förbättrad psykisk hälsovård betsmiljön, anpassade till den mänskliga arbetskraftens fysiska och psykiska förutsättningar. Det är en sak. Jag vill nämna detta, för det ingår i den mycket omfattande aktivitet som utvecklas på fältet. Och, herr Sörenson, vi har vid avvägningen av våra sjukvårdsresurser gett prioritering åt psykiatrin — liksom den öppna läkarvården och långtidsvården. Så har också skett inom ramen för det nya läkarutbildningssystem som nu börjat tillämpas. Jag vill gärna rent allmänt säga att sjukvårdspolitiken under 1970-talet måste innefatta en prioritering framför allt av de förebyggande insatserna såväl på den somatiska som på den psykiatriska sidan. Socialstyrelsen har, för att bara nämna några andra ting, fått i uppdrag av regeringen att i samråd med sjukvårdshuvudmännen verkställa en översyn av hela den förebyggande hälsovården. Avsikten är att hälsokontroll och annan förebyggande hälsovård skall samordnas och organisatoriskt inordnas i den av samhället bedrivna sjukvården. Den förebyggande hälsovården ställs därmed i förgrunden vid ett kommande planeringsarbete inom hela hälsooch sjukvårdsområdet. Jag behöver inte nämna sådana ting som riksdagen fattat beslut i, men fyraårskontrollen t.ex., som nu är under uppbyggnad, avser ju såväl fysisk som psykisk hälsovård. Inom en rad områden, herr Sörenson, har under senare år inte bara initiativ tagits utan också genom beslut en klar prioritering ägt rum, där icke minst den psykiska hälsovården stått i centrum. En sak vågar jag säga till herr Sörenson — och jag tror att vi är överens om det — nämligen att under 1970-talet kommer inom hela hälsooch sjukvården den psykiska hälsovården utan tvekan att ha en utomordentligt framskjuten plats.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den komplettering av svaret som herr Aspling nu har givit. Jag hälsar med stor tillfredsställelse hans meddelande om att det är statsutskottets utlåtande från i fjol som kommer att ligga till grund för utredningens arbete. Jag tror att utredningen då, som herr Aspling nämnde, kommer att täcka en stor del av det psykiska fältet. Jag har litet svårt att förstå herr Aspling, när han säger att jag blandar ihop frågorna. Jag har ju ställt en konkret fråga: Vill herr Aspling tala om vad regeringen har gjort sedan riksdagsbeslutet fattades för två år sedan? Det är inte att blanda ihop saker och ting. Det är en konkret anhållan om ett besked om vad som gjorts i ärendet. Herr Aspling sade att en utredning hade tillsatts, och jag hade behov av att få något klarare besked i det stycket. Jag tycker nog inte att jag har varit så ensidig och så retorisk utan försökt tala så konkret som möjligt i det här avseendet. Jag bidar emellertid med förhoppning det resultat som denna utredning kommer fram till. Jag vill än en gång betona att jag förfärligt gärna hade sett att man från regeringens sida hade sagt: Det är värt att låta politiker vara med när man söker utforma en så väsentlig fråga som det, enligt herr Aspling, verkligen är fråga om i vårt samhälle, nämligen den psykiska hälsovården.

Herr talman! Frågan om anslag för främjande av utrikeshandeln tilldrar sig i år ett alldeles speciellt intresse. Den nästan permanent negativa bytesbalansen och den kraftigt minskade valutareserven ger en särskild tyngd åt argumenten för att alla ansträngningar måste vidtas för att öka vår export. Jag vill erinra om OECD:s rapport, som väl har betecknats som en larmrapport, där man konstaterar att underskottet i bytesbalansen år 1969 var över en miljard kronor. Man förutser ett underskott på 800 miljoner kronor för år 1970. Statssekreterare Feldt har kommenterat denna rapport. Han erkänner de bekymmer man har för utrikeshandelns utveckling och redogör för den medicin som OECD föreslagit för att komma till rätta med dessa problem. Man säger att Sverige måste ytterligare åtstrama hemmakonsumtionen och föra en hårdare skattepolitik för att dämpa konsumtionen och därmed ge utrymme för en ökad export och en dämpning av importen.

Sverige är ju sedan gammalt i hög grad beroende av exporten. 20 procent av bruttonationalprodukten går på export, och man räknar med att över 40 procent av industriproduktionen består av exportvaror. Man har uttryckt den uppfattningen att om vi skall kunna behålla vår höga standard, bör vi ganska snart uppnå den situationen att vi avsätter mer än hälften av vår industriproduktion på utlandsmarknaden. Vårt beroende av exporten kommer alltså att öka, om vi skall behålla den standard som vi har uppnått. En speciell farhåga har framförts i detta sammanhang, bl.a. från LO, som säger att vi måste räkna med att vår tillverkningsindustri kommer att minska sin andel av arbetsmarknaden och att vi bör se till att vi får annan sysselsättning. Det har då talats om den ökande servicesektorn som är vår räddning framöver för att ge sysselsättning åt alla dem som är ute i arbetslivet och alla dem som kommer från andra näringar, t.ex. från jordoch skogsbruk, från textilindustri och en del andra industrier som synes ha begränsade framtidsmöjligheter. Men servicesektorn är inte produktiv på samma sätt som tillverkningsindustrin. Vi bygger alltså ut vår industriapparat och rationaliserar den, men vi måste också tillföra industriproduktionen fler människor som saknar sysselsättning i andra branscher. Det innebär ju en ökad produktion. Det är då en oroande utveckling, om vi konstaterar att vår tillverkningsindustri måste minska sin andel av produktionen. Det är många problem som möter i detta sammanhang. Skall vi bli tvungna att satsa på en ökad förvaltningsoch servicesektor, kommer det att innebära en koncentration av vår bebyggelse. Det kommer att bli ännu svårare än tidigare att driva en meningsfylld lokaliseringspolitik och att sträva till balans i vår bebyggelse och vårt näringsliv i landet. Bara av den anledningen är det särskilt angeläget att vi verkligen satsar på vår export, ty därmed möjliggör vi också en ökad tillverkningsindustri som i stor utsträckning kan baseras ute i landet och därmed medge den ökade balans som jag nämnde. Det förhåller sig också så, att nya produkter förs ut i marknaden i en snabbare takt än tidigare. Detta kräver kanske ändå mera insatser på marknadsföringens område, om vi skall kunna hänga med i utvecklingen. Det kan nog också konstateras att vår produktion, som ju baseras på kvalitativt högre stående varor än tidigare, därmed också kommer i ett svårare konkurrensläge. Vi måste satsa mer på marknadsföringen av vår produktion för att kunna hävda oss i konkurrensen med de billigare varor som kan framställas i andra länder. Det är många synpunkter som talar för att de anslag som vi ger för att stödja våra ansträngningar att öka vår export är försvinnande små och orimligt låga i förhållande till de krav som i dag kan ställas på en bättre handelsbalans. De enskilda företagen satsar i dag mycket stora och ökande belopp på detta område. Det bör därför också vara en självklar uppgift för samhället, som skall skapa förutsättningarna för vårt näringsliv, att så att säga gå jämsides med det enskilda näringslivet för att öka våra exportansträngningar. Många andra länder understöder sin export på ett betydligt kraftigare sätt än vi. Det ger också särskild anledning för riksdagen att här fundera på dessa frågor. Det råder stor splittring på många olika organ, när det gäller främjandet av utrikeshandeln, det har vi kunnat konstatera i statsutskottets utlåtanden under tidigare år. Vi har också föreslagit en utredning på området, vilken numera har blivit tillsatt. Men man kan rimligen inte vänta på att utredningen skall lägga fram sina resultat och under tiden ställa sig kallsinnig till att öka ansträngningarna i dagens läge. Kollegiet för Sverige-information i utlandet har betydelsefulla uppgifter på det här området. Det har begärt 5 miljoner kronor i ökning för sin verksamhet, men departementschefen medger endast 400 000 kronor.

Vi som står för reservationen 1 anser att en miljon kronor utöver vad departementschefen föreslagit ändå är blott ett ringa bidrag till detta angelägna ändamål. Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationen vid denna punki.

Herr talman! Som framgår av utskottets skrivning har anslagen under denna punkt de senaste fem åren ökat från 3,4 miljoner till 5 miljoner. För nästa budgetår föreslår departementschefen en uppräkning av anslaget med 400 000 kronor, varefter anslaget totalt för nästa budgetår skulle bli 5,4 miljoner kronor. Med hänsyn härtill och då det dessutom i särskild proposition — det tyckar jag att jag vill stryka under — föreslagits 5,2 miljoner till TEKO och glasindustrin för exportbefrämjande åtgärder, som kommer att till avsevärd del stimulera de små och medelstora företagens exportverksamhet, har utskottets majoritet för sin del biträtt departementschefens förslag. Jag ber med dessa få ord, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande.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

Herr talman! Till att börja med vill jag understryka att jag helt instämmer med herr Nyman i hans principiella uppläggning av folkpartiets konsumentpolitik, sådan den nu utvecklats i våra motioner och som den kommer att diskuteras under 1970-talet. Grunden är en marknadsekonomi som förutsätter ett fritt konsumtionsval. Människorna bör själva bäst kunna tillgodose sina behov genom att fritt få välja, hur de vill disponera tillgängliga resurser. Vi är dock fullt på det klara med att människorna måste bli välinformerade för att kunna fatta rationella beslut och inte bli manipulerade av utomstående krafter som bättre tror sig veta vad den enskilde vill ha eller behöver. Vi strävar mot en gräsrotsdemokrati på så många områden och i andra sammanhang. Låt oss vara överens om att människor upplever sin behovstillfredsställelse så olika. Det går inte att mäta alla behov efter en mall. Vad den ene upplever som hög standard står den andre fullständigt likgiltig inför. Det är genom ett samspel mellan upplysta konsumenter och producenter, vilka är villiga att utveckla sina produkter, som det bästa resultatet nås. Jag vill här sedan uppehålla mig vid några av de praktiska förslag som har lagts fram i folkpartiets motion och sedan följts upp genom de reservationer som herr Nyman nyss redogjorde för. Konsumenterna måste få större inflytande över sitt konsumtionsval. Det bör ske genom bättre information och större kunskaper. Statsmakterna har satsat alltför litet på att hjälpa konsumenterna, medan det till förfogande för andra starka krafter, t. ex reklamen, står betydligt större summor. 15 miljoner kronor för objektiv konsumentupplysning mot 2 miljarder kronor för reklam ger verkligen stora möjligheter till en snedvridning av informationen — för att nu använda ordet information för reklam. Detta anser jag att man kan göra, eftersom all reklam förvisso inte är av ondo. Reklamen är ett för staten billigt sätt att få konsumenterna informerade. Man når genom reklamen samtidigt många konsumenter och det sker snabbt. Att alltför hårt kritisera modern reklam vore enfaldigt, även om man bör ta avstånd från vissa avarter. De värsta av dem kommer också att beivras genom lagen om otillbörlig marknadsföring, vilken vi hälsar med tillfredsställelse, eftersom den går helt i linje med vad vi tidigare har framfört. Därigenom hoppas jag, att man får bort dels den vilseledande reklamen, dels dessa bedrövliga tilläggserbjudanden i form av leksaksplastbilar, rabattmärken och allsköns onödiga grejor. Jag anser också att den s.k. ångerveckan, då konsumenterna får möjlighet att ta sitt köp under övervägande, och inte behöver överrumplas av talföra försäljare vid dörrarna, är en utmärkt sak. Flerfaldiga gånger här i kammaren har jag som min åsikt framfört att de grundläggande kunskaper som en konsument behöver måste meddelas i skolan, och det vidhåller jag. Det måste finnas en grund att bygga på för ungdomarna för att de skall kunna bli självständiga köpare längre fram i livet. Men i läroplanen för den framtida grundskolan, sådan den nu ser ut, saknas det tillräckligt utrymme på schemat för ämnet konsumentkunskap. Konsumentkunskapen skall integreras i olika ämnen, men huvudparten skall ligga inom ämnet hemkunskap. För det ämnet finns det sannerligen inte mycket förståelse från statsmakterna. Ämnet hemkunskap skall nämligen inom sig rymma så mycket att det blir en mycket begränsad tid över att ägna åt konsumentkunskap. I hemkunskap skall nämligen ingå kostlära, näringslära, boendekunskap, familjefostran m.m. Efter skolan måste det skapas möjligheter i form av kurser, objektiva broschyrer och liknande informationsmaterial för att öka ungdomarnas begränsade kunskaper från grundskolan. På gymnasiestadiet finns inte heller tillräckligt utrymme för konsumentkunskap. Ett kraftigt genomslag får konsumentupplysningen, om den förmedlas genom radio och TV. Detta bör uppmärksammas och utnyttjas genom samråd mellan de statliga myndigheterna och dessa massmedia. Det finns flera vägar att sprida konsumentupplysning ut över landet genom utställningar, föredrag, diskussioner, etc. Vi vidhåller dock i detta sammanhang det i längden absolut felaktiga i att ge Stockholm den prioritet som det nu har på detta område. För åtskilliga år sedan föreslog en av de många konsumentutredningar, som under flera decennier kaniat vägen under försöken att skapa bättre information till konsumenterna, att konsumentupplysningscentraler skulle upprättas åtminstone i de större städerna. Vi har sedan fullföljt detta förslag genom åren i motioner till riksdagen. Det pågår i Stockholm en försöksverksamhet på detta område, och det har givits ett uttryckligt löfte om att för den händelse försöksverksamheten ger positiva erfarenheter, så skall de större städerna få liknande informationscentraler. Nu har så positiva erfarenheter vunnits, att konsumentinstitutet, som bör ha den rätta överblicken, uttalat sig för en liknande verksamhet ute i landet. Jag tycker inte att man skall dröja längre; det finns ingen anledning att sitta och vänta på resultatet av den nu sittande konsumentutredningen. Erfarenheten tyder på att när den är färdig sätts ännu en utredning till. I varje fall är det ingenting som talar däremot. Kan statsmakterna tillskapa 13—14 utredningar under något decennium, så kan de lika gärna tillskapa ytterligare en. Förslaget för snart tio år sedan om att vi här i Sverige i likhet med exempelvis England skall begagna oss av speciella konsumentkommittéer för att ge konsumenterna bättre information och inflytande kom från folkpartiets företrädare i riksdagen. Men då dög det inte; det var fasligt många fel på ett sådant förslag. Det var emellertid inte mer orealistiskt än att LO snart tog upp det — det bara bytte namn vill jag minnas. Och nu arbetar på sex olika platser konsumentkommittéer med statliga pengar men huvudsakligen i LO:s regi. Om de arbetat med enbart LO:s pengar, hade det inte funnits någon anledning att ta upp saken till diskussion här. Arbetet står under ledning av det s.k. centrala rådet. Ser man på dess sammansättning, blir man minst sagt konfunderad. Listan upptar tre representanter för LO, dessutom representanter för ABF, Kooperativa kvinnogillet m.fl. Men det saknas representanter för både Vuxenskolan och Medborgarskolan, som dock i hög grad har konsumentupplysning på sina program. Det har tydligen inte heller fallit vederbörande in att de politiska kvinnoorganisationerna utanför socialdemokratin kan ha något med konsumentupplysning att göra. Det behövs en breddning av dels inflytandet i det centrala rådet och dels i konsumentkommittéerna. Jag tycker att den nuvarande partipolitiskt betonade sammansättningen inte bådar gott för den framtida utvecklingen inom <konsumentpolitiken. Går man igenom rapporterna från dessa kommittéer, finner man mycket som man inte blir särskilt imponerad av. Något planmässigt arbete tycks inte hittills ha bedrivits. Vi har i vår motion tagit upp den här verksamheten och skulle vilja ha den synad i sömmarna, få representationen breddad och knuten till kommunerna. Enligt den lägesrapport som den nu sittande konsumentutredningen avgivit har vi att vänta ett konsumentverk, i vilket skall ingå de institutioner som nu på skilda håll arbetar med konsumentforskning och konsumentupplysning. Det är möjligt att det blir bra, men det beror naturligtvis på dess omfattning och befogenhet. Men detta verk kan absolut inte arbeta utan tillräckliga medel. Man frågar sig då, om det finns någon anledning att förvänta att något guldregn skall falla just över denna nya institution, när de som nu arbetar am bitiöst och har nått bra resultat har suttit på svältkost år ut och år in. Tag bara konsumentinstitutet som exempel! Det är länge sedan som denna institution utlovades att få t.ex. nya lokaler i stället för de trånga baracker som man nu sitter i med hushållsmaskiner upp över öronen, om paradoxen tillåtes. Man har varken fått de nya lokaler eller de tjänster, i synnerhet på forskningssidan, som är förutsättningen för att det skall kunna bli någon konsumentupplysning alls från det hållet. Dra inte åt svångremmen för dem som redan nu arbetar, utan ge dem vad de nödvändigtvis behöver! De lär inte ha begärt mer — de är visa av erfarenheten från föregående år — än vad de anser sig vara i absolut behov av för att kunna sköta det åtagande som statsmakterna har lagt på dem, nämligen att bedriva konsumentforskning och sprida konsumentupplysning. Herr talman! Jag ber att få instämma i de yrkanden om bifall till reservationerna som herr Nyman ställde.

Herr talman! Det är svårt att vara konsument. Varuutbudet är stort, och detta i förening med en effektiv reklam gör att många i dag känner sig osäkra i köpsituationen. Vi från centerpartiet anser att konsumenten helt naturligt skall ha ett fritt konsumtionsval, konsumenten skall genom sin efterfrågan på varor och tjänster ha ett avgörande inflytande över det som produceras. Men detta förutsätter, herr talman, att konsumenterna är prismedvetna, är utrustade med tillräckliga kunskaper om varorna och tjänsterna. För att nå det målet, att konsumenten har kunskaper, fordras i sin tur att samhället medverkar till att konsumenten får tillfälle att tillägna sig dessa kunskaper.

Eftersom det är mycket stora pengar som går till privat konsumtion måste det vara av stort intresse för samhället att konsumenten har goda kunskaper om de varor som utbjuds. Ett fritt konsumtionsval fordrar alltså kunskaper och åter kunskaper, som förmedlas på olika sätt, vid olika tillfällen, till olika åldrar, alltifrån grundskolan till pensionärsstudiecirkeln. De föregående talarna har nämnt hur viktigt det är med undervisning i konsumtionskunskap på ett tidigt stadium i grundskolan, och jag vill starkt understryka det. Denna undervisning bör intensifieras, allteftersom den unges konsumtionsramar ökar. Det är därför nödvändigt att konsumtionskunskap blir obligatorisk på grundskolans alla stadier liksom också i gymnasieskolan. Det är också helt naturligt att den gamla formen av hemkunskap ersätts mera av undervisning i direkt köpinformation och konsumtionsval. Samhällsutvecklingen är sådan, och kursplanerna måste utformas därefter. Jag upprepar än en gång att undervisningen i alla dessa olika skolformer bör vara obligatorisk och läggas upp på en bred grund, och jag tror också att den skulle vinna på att mera integreras med övriga skolämnen än som för närvarande sker. Undervisningen måste emellertid också följas upp i vuxenutbildningen både med tanke på det ständiga utbudet av nya produkter och produktvarianter och med tanke på att alla som gått ut grundskolan praktiskt taget inte fått någon konsumtionskunskap. Det ansågs ju länge, som vi vet, att det var viktigare i den gamla skolan att lära sig hur man vispar ihop och gräddar en sockerkaka än att lära sig varufakta. Undervisningen kan här ske på olika sätt. Jag vill särskilt poängtera de stora tjänster som bildningsorganisationerna har gjort i detta fall och de stora möjligheter som bildningsorganisationerna har att nå ut till ett stort antal människor. På detta sätt når vi kanske människor som är litet främmande för att bildligt talat sätta sig på skolbänken igen, och vi når ut till dem genom studiecirkeln, genom den samtalsform och genom den upplysning som där är möjlig. Det finns också en viktig informationskanal genom radio och TV. Jag beklagar att den utnyttjats så litet som hittills skett för att sprida kunskaper om varor och tjänster. Av någon anledning som för mig är alldeles oförklarlig har man inom radio och TV ansett, att om det skall tas upp konsumtionsfrågor i något program bör det vara i form av hälften underhållning och hälften upplysning. Jag tycker att man här slarvar bort både resurser och tid på ett sätt som jag blir ledsen över. Syftet med konsumentupplysningen är att öka konsumenternas förmåga att på egen hand ställa samman fakta om produkter och tjänster för att vid inköpstillfället kritiskt kunna göra en bedömning, nämligen bedöma pris i relation till kvalitet och bedöma den nytta som erbjuden service ger. I dag tycker jag att konsumenten är i underläge gentemot producenten. Jag tänker på de få miljoner som det här förut talats om och som kommer att ställas till förfogande för upplysning på detta område i förhållande till de miljarder som reklamen kostar. Naturligtvis fördömer jag inte reklamen. Reklamen är många gånger till stort gagn för konsumenterna, men det krävs att de har sådana kunskaper att de kritiskt kan läsa vad som står i reklamen. Jag sade tidigare att det är mycket pengar som går till den privata konsumtionen, och det är då också av intresse för samhället att se hur pengarna används. En väg att nå ut till många människor är att göra detta genom de samrådsgrupper och de konsumentkommittéer som fru Hamrin-Thorell här talat om. Det har nu tillsatts sådana grupper i några få städer. De har, som jag ser det, tillkommit utan samordning med utestängande av stora grupper konsumenter och utan den kommunala förankring som vi anser vara nödvändig för att det skall bli fasthet över det hela. Men själva idén med sådana kommittéer är mycket bra, och vi hoppas från vårt håll att sådana grupper skall växa fram överallt men med denna kommunala förankring och med representanter för alla grupper av konsumenter. Verksamheten inom konsumentgrupperna har varit litet varierande. Det är kanske inte så underligt, eftersom de är så nyss tillkomna, men jag har i en del fall uppfattat dem som tillkomna främst såsom någon form av prisövervakning. Naturligtvis är det viktigt att vi är prismedvetna — jag vill understryka det — men det är lika viktigt att veta vad man får för pengarna. Billiga köp kan ofta vara dyra köp, och därför får man inte vara ensidigt inriktad på prisövervakning. Det gäller minst lika mycket att satsa på upplysning. För att få fakta att föra ut till konsumenten fordras en = intensifierad forskning — om varor men också om konsumentens önskemål och behov. Det är nödvändigt att representanter för forskning, för producenter och för konsumenter har möjlighet att samråda, och jag förutsätter att det konsumentverk som nu lär skola komma till skall kunna bli platsen för detta samråd. Om vi inte tar nya tag för undervisning och forskning, om vi med andra ord fortsätter att sova, vilket jag anser att vi har gjort när det gäller konsumentupplysning, vad händer då? Först kanske några ord om varför jag anser att vi har sovit. Vi har väl vaknat ibland, och det har tillsatts en utredning, men sedan har vi slagit oss till ro därför att en utredning pågår. Så har man kommit underfund med att utredningen bara haft ett litet avsnitt att syssla med, att utvecklingen har sprungit i väg och att det därför behövs en ny utredning, ty direktiven för den gamla var inte så långtgående som de borde vara, Så skrivs det nya direktiv och tillsätts en ny utredning, och så händer ingenting, ty när utredningen arbetar skall man ju vänta igen. Just nu är det konsumentutredningen vi väntar på. Jag hoppas liksom herr Nyman att 1970-talet skall bli det decennium då det tas ett samlat grepp över de olika problemen.

Jag förstår att utskottets talesman kommer att säga att utredningen sysslar med allt detta, och jag hoppas att den gör det, men när man tittar på direktiven finner man att man inte kan vara riktigt säker. Jag frågade förut vad som händer, om vi inte under 1970-talet tar det stora greppet för att hjälpa medborgarna att bli upplysta konsumenter. Ja, då fortsätter den nuvarande låt-gå-politiken, d.v.s. man tycks inte förstå att konsumenten kan vara i ett dilemma och ofta gör kännbara felköp. Eller är det fråga om en medveten underlåtenhet i syfte att på sikt skapa ett samhälle där det blir några få som väljer ut varor och tjänster för att på det sättet så småningom få till stånd både en styrd produktion och en styrd konsumtion? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3, 4, 5 och 6.

Herr talman! I anslutning till det särskilda yttrande av herr Bohman m.fl. på punkten 9 som preciserar moderata samlingspartiets principiella syn på statens institut för konsumentfrågor och konsumentpolitik över huvud taget vill jag ta upp några synpunkter. Utskottet hänvisar i utlåtandet över den långa raden av motioner i denna fråga till den sittande konsumentutredningen och förklarar att den i sitt fortsatta arbete skall ta upp de konkreta förslag som har framförts i motionerna. Utskottet anser det dock inte erforderligt att vidarebefordra motionerna, vilket ju är ett mycket rimligt önskemål och i och för sig inte behöver betyda några bindningar. Det är ju en formulering som utskott brukar använda just vid vidarebefordrandet. Har man läst utredningens nyligen avlämnade lägesrapport, har man en alldeles bestämd känsla av att utredningen behöver ha all hjälp den kan få utifrån med konkreta förslag. Konsumentfrågorna har ju varit splittrade på olika organ, som har bedrivit en sinsemellan delvis oförenlig verksamhet. Under hela 1960-talet har inte mindre än nio olika utredningar behandlat konsumentfrågor och även framlagt olika förslag. Hos statsmakterna har dessa förslag dock inte lett till något samlat konstruktivt grepp. Endast mindre organisatoriska och administrativa upprustningsåtgärder har kommit till stånd, medan diskussionen om konsumentpolitik och konsumentproblem hela tiden har pågått mycket intensivt.

Konkurrenssamhället och blandekonomin förkastas redan i kapitel 1 och skall ersättas med något jämlikare och socialt rättvisare av något slag. Visserligen sägs i utredningen att ingen forskning hittills har bedrivits inom t.ex. hushållsekonomins ram. Man kan heller inte vänta på den, sägs det, utan det gäller att snarast utifrån politiska värderingar lösa dessa problem. Då måste man fråga: Vad menas egentligen? Det sägs att ett första steg för att lösa dessa problem måste bli ett särskilt organ, nämligen konsumentverket, det som nu i den populära diskussionen och debatten har börjat kallas behovsverket. Målsättningen för dess arbete skall nämligen vara att i regionala och lokala konsumentkommittéer väga grundläggande psykiska, fysiska och sociala behov hos den enskilde konsumenten. Produktutvecklingen måste ju bygga på analyser, står det, av konsumentens behov. I lägesrapporten talas också mycket om tillfredsställandet av subjektiva och privata behov samt om fritt konsumtionsval, vilket bestämmer vårt handlande när det gäller t.ex. hushållsköp. Det anses närmast vara alldeles förkastligt. Man talar t.o.m. om hushållet såsom varande en från samhällsekonomisk synpunkt extrem smådriftsform. Efter vad jag kan förstå anser man att framstegen inom den moderna produktionen kräver stordrift av alla landets hushåll. I utredningen betraktar man hushållen såsom produktionsenheter med olika aktiviteter. Så sätter man sig att dela upp dessa aktiviteter och säger att de är målbundna personaktiviteter. De är delsystem, som skall gå ut på utvecklingsaktiviteter, hjälpaktiviteter, fysiska aktiviteter o.s. v. Det är ett mycket komplicerat resonemang, åtminstone efter vad jag kan fatta. Att välja t.ex. en matkomposition är för utredningen ett av hushållens mest komplicerade beslut.

Enligt utredningen ”återstår uppgiften att bland ett utomordentligt stort antal alternativa varukombinationer sortera fram en kombination som inom rimliga gränser fyller de uppställda kraven på näringsriktighet, smaklighet och omväxling samtidigt som den besitter de eftersträvansvärda egenskaperna när det gäller de penningoch tidsmässiga konsekvenserna”. Utredningens slutsats: ”Hushållen skall genom Konsumentverket tillhandahållas prisoch näringsriktiga matprogram.” Så här skulle jag kunna hålla på mycket länge, herr talman, och citera den mycket svårtolkade konsumentrapporten. Ingen blir särskilt klok på vart man i utredningen vill komma. Konsumentens stöd i det fria valet har liksom kommit bort, efter åtminstone mitt synsätt. ”Makt åt konsumenterna” har ju till och med varit en rubrik på en mycket intressant konsumentbok för inte länge sedan, och det är också närmast att betrakta, när man läst lägesrapporten, som ett tomt talesätt. Konsumenten kan inte genom detta utredningsförslag, såvitt jag kan förstå, skaffa sig någon makt. Man måste med skärpa fråga: Kommer vi att få en verklig konsumentupplysning, eller skall de statliga instanserna på detta område grundas på diffusa teoretiska resonemang som inte är förankrade i vardagen? Jag tycker att den frågan är berättigad, inte minst om man mot varandra ställer å ena sidan alla dessa komplicerade ord och resonemang som nu Ppresterats under två och ett halvt år från utredningens sida och å andra sidan de konkreta resultaten som åstadkommits. Efter att ha läst lägesrapporten utomordentligt grundligt tycker jag att motionerna I: 214 och II: 248, I:215 och II: 250 samt 1I:547 och II:639 känns jordnära och konkreta och att de bort bringas till utredningens kännedom, om inte annat för en bättre kontakt med verkligheten. Ett konkret förslag till organisation utöver resonemanget om konsumentkommittéer har också redan lagts fram, då en av de aktuella förut åberopade utredningarna lade fram ett förslag om en vidareutbyggnad av hemkonsulentverksamheten. Detta har inte prövats. I dessa olika utredningar finns åtskilligt material när det gäller utformningen på bestämda punkter som det verkligen går att ta vara på. Man kan också på det sättet få en mindre dirigerande konsumentpolitik men en mera informerande och kunskapsgivande möjlighet att välja när det gäller det rika utbytet av varor som vi omges av. På den punkten vill jag understryka vad fru Elvy Olsson sade just om nödvändigheten av kunskap på detta område. Satsning måste väl då i ökad utsträckning ske på forskning och upplysning. Herr Nyman delgav oss intressanta fakta om utvidgade varudeklarationer. Jag tog med intresse del av hans resonemang, framför allt när han talade om utformningen av en utvidgad varudeklaration, bl.a. när det gäller motorfordon. Själv har jag i en motion, nr 890, tagit upp just frågan om säkerhetsdeklarationer beträffande motorfordon, som efter vad jag kan förstå är ett viktigt led för att också på ett sådant område av konsumtion skapa ökade kunskaper. Vi skall väl också i den här diskussionen sätta in vårt land i ett större sammanhang. Vårt land kan inte driva en i förhållande till omvärlden isolerad och egen konsumentpolitik. Vi vet inte så mycket om morgondagen. Så mycket är dock klart att den kommer att karakteriseras av ett ökat internationellt beroende med större rörlighet av människor, företagande, vetande, kapital och varor över gränserna. Vare sig vi vill det eller inte kommer vårt land inom EFTA och inom Nordek — om det blir en verklighet — eller inom ett utvidgat EEC att vara en sektor som blir beroende, kanske helt beroende, också av andra länder i en del sammanhang. De som drar upp riktlinjerna för 1970-talets konsumentpolitik måste ha sinne för inte bara nationella utan också internationella aspekter. Herr talman! Med det anförda vill jag framhålla att jag kommer att yrka bifall till reservationen under punkt 11 angående medelsanvisningen för konsumentvarusforskningen och konsumentupplysningen. Jag understryker också moderata samlingspartiets särskilda yttrande vid punkten 9 av herr Bohman m.fl.

Herr talman! Liksom de senare åren har också i år förts fram förslag om högre anslag än Kungl. Maj:t har föreslagit. Det gäller inte bara konsumentinstitutet utan också konsumentupplysningen och konsumentvaruforskningen liksom även varudeklarationsnämnden. Förslagen läggs fram i reservationerna 2, 7 och 8.
Herr talman! Vid punkt 9 i föreliggande utlåtande har de moderata ledamöterna avlämnat ett särskilt yttrande.
Jag skulle vilja hävda att det är en viss risk förenad med att så regelbundet som reservanterna gör år från år yrka på högre anslag än vad departementschefen kommit fram till. Men jag vill bortse härifrån och i stället påpeka att statsutskottets femte avdelning sökt bilda sig en totaluppfattning om behovet inom de olika områden som avdelningen närmast har att svara för. Detta får till resultat inte helt obetydliga anslagshöjningar i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag. Vi har tidigare i dag behandlat ett sådant anslag. Det rörde sig kanske om ett lågt belopp, men nästa vecka kommer kammarens ledamöter att få ta ställning till förslag som gäller den manuellt arbetande glasindustrin. I det förslaget görs en avsevärd uppräkning av anslagen. Jag har tagit fram dessa exempel för att vi skall kunna bli ense om att utskottet även i år gjort en allvarlig prövning och avvägning. Härvid har majoriteten inte funnit att konsumentin stitutet bör prioriteras särskilt. Detta återspeglas i majoritetens ställningstagande när det gäller själva anslagsfrågorna. Låt mig så gå över till de olika reservationer som inte berör anslagsfrågor. I reservation 3 tas konsumentutbildningen upp till behandling. Reservanterna yrkar på att riksdagen till Kungl. Maj:t skall ge till känna framförda synpunkter på en utredning om konsumentutbildningen i skolorna.
Samlade lösningar har saknats.
Dessa frågor behandlas av konsumentutredningen. I den avlämnade lägesrapporten heter det bl.a. under punkten 3:13 följande, som jag tar mig friheten att citera: ”Det kunskapsunderlag som skapas genom den samhällsekonomiska hushållsanalysen kan säkerligen bäst förmedlas till samhällets medborgare genom olika slag av utbildningsorgan.
Frågor som hänger samman med den statliga och statsunderstödda konsumentupplysningen utreds för närvarande av konsumentutredningen.
Tonvikten i en sådan utbildning bör främst läggas på kunskaper att systematiskt göra ekonomiska bedömningar, metoder att analysera och värdera information, identifiera och beskriva problem samt kunskaper om möjligheter att få problem lösta. Dessa kunskapsmoment bör på ett naturligt sätt kunna inordnas i olika läroämnen såväl i grundskolan som i mellanskolan och den högre utbildningen.
Det ligger i samhällets, konsumenternas och även näringslivets intresse att konsumentpolitiken är effektiv och konstruktiv.
Det arbete som folkrörelserna och folkbildningsorganisationerna bedriver på konsumentområdet är av stort värde, och det framstår som väsentligt att samarbetet mellan dessa organisationer och samhällets konsumentorgan utvecklas.

I reservation 4 utvecklar reservanterna sina synpunkter på konsumentkommitteér och yrkar att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad där anförts. Utskottsmajoriteten kan inte biträda detta, då denna fråga redan finns med bland de frågor som den sittande konsumentutredningen sysslar med. I lägesrapporten berör konsumentutredningen denna fråga på sidan 4: 4, där det bl.a. heter: ”Utredningen räknar med att det nya centralorganet för den problemuppfångande verksamheten behöver ha tillgång till ett nät av lokala enheter. För att ge dessa en god lokal förankring förordar utredningen att de inrättas som kommunala nämnder med tillgång till tjänstemän, som svarar för den löpande verksamheten. Utredningen undersöker f.n. förutsättningarna för att ett sådant riksomfattande system av lokala konsumentnämnder skall kunna komma till stånd...
Blandekonomin bygger på fri konkurrens som pådrivande och skyddande faktor.

I detta svar heter det bl.a.: ”Det är önskvärt att försöksverksamheten fortsätts och att man prövar alternativa möjligheter i fråga om verksamhetens allmänna inriktning och organisationsformer. Bl.a. synes det angeläget att undersöka förutsättningarna för en aktiv medverkan från kommunernas sida i det lokala konsumentarbetet.” I en replik till riksdagsledamoten fru Lewén-Eliasson framhöll statsrådet följande: ”Fru Lewén-Eliasson frågade också om på vilket sätt man skall ta reda på vad kommunernas intresse för sådana här lokala konsumentkommitté er kan vara.
För att rätt kunna fungera kräver konsumtionssamhället också <ekonomiskt medvetna och insiktsfulla konsumenter.
Jag föreställer mig att det blir en av de många saker som den sittande konsumentutredningen får för söka ta reda på och bilda sig en uppfattning om. Det finns åtskilliga tecken på att det föreligger ett sådant intresse även på andra platser än de sex där lokalkommittéer varit verksamma.” Av det anförda torde framgå att det inte heller finns anledning att skriva till Kungl. Maj:t i denna fråga. I reservation 5 tar man upp frågan om samrådsorgan och begär en skrivelse till Kungl. Maj:t om tilläggsdirektiv därom för konsumentutredningen. Statsutskottet påpekade i fjol att frågan fanns med bland de frågor som konsumentutredningen behandlade. Statsrådet Lange anförde i debatten i denna kammare följande: ”Alla önskemål om att ge tilläggsdirektiv till den sittande utredningen är i och för sig värdefulla, men de är också ganska obehövliga. Jag har nämligen förvissat mig om att utredningen bl.a. sysslar med dessa frågor. Jag saknar därför förståelse för att man reservationsvis framför ett yrkande om att utredningen bör få något slags tilläggsdirektiv. Det är obehövligt, ty utredningen sysslar som sagt redan med dessa problem.” Även av detta framgår att man reservationsvis tagit upp förslag som redan är aktualiserade. I reservation 6 tas upp, som herr Nyman också utvecklade i sitt anförande, en principiell diskussion kring dessa frågor. Jag skall inte inveckla mig i den diskussionen, men jag kan ändå inte underlåta att med hänsyn till de synpunkter som framförs återge ett mycket kort citat ur statsrådet Langes anförande i dessa frågor vid den socialdemokratiska partikongressen förliden höst. Där heter det bl.a.: ”Det är inom blandekonomins ram som vi skall åstadkomma förändringar och sätta de vapen i händerna på konsumenten, som han behöver för att kunna hävda sig.” Detta citat säger ganska mycket.
Vi anser det oriktigt och stridande mot hittills tillämpad praxis i Sveriges riksdag att i ett läge då konsumentpolitiken i hela dess vidd utreds i enlighet med mycket generellt avfattade direktiv göra uttalanden som i olika hänseenden skulle kunna uppfattas som ställningstaganden från riksdagens sida.
Därmed bör enligt vår mening anstå till dess att utredningen slutfört sitt arbete och proposition framlagts inför riksdagen.” Man tycker nog att detta borde vara den riktiga handläggningsformen.
Därmed bör enligt vår mening anstå tills utredningen slutfört sitt arbete och proposition framlagts inför riksdagen.
I reservation 9 vid punkt 12 vill man ha en skrivelse till Kungl. Maj:t angående en internationell dokumentationscentral för varufakta. Mot det kan anföras att Sverige skall delta i den av OECD nyinrättade kommittén för konsumentpolitik. Vid kommitténs första sammanträde den 12—14 maj 1970 skall olika arbetsobjekt diskuteras och beslutas. Från svensk sida kommer man sannolikt att föreslå att frågan om varudeklaration — internationella normer — tas upp som ett projekt. Inom kommittén kan det tänkas att frågan om en dokumentationscentral blir föremål för övervägande. Det torde därför ej vara möjligt att i respektive länder ta ställning förrän kommitténs överväganden om varudeklarationsfrågan avlämnats i form av en rapport. Frågan är emellertid redan aktuell och därför torde, såsom utskottet anfört, någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida ej vara påkallad. Låt mig så med hänsyn till de synpunkter, som har framförts på detta område, avslutningsvis erinra om att på riksdagens bord ligger två propositioner som är av stort intresse i detta sammanhang. Jag tänker på förslagen till lag om otillbörlig marknadsföring, proposition nr 57, och om anslag till marknadsrådet och den nya konsumentombudsmannen, proposition nr 58. Jag erinrar kammarens ledamöter om att syftet med den nya lagen är att — framför allt i konsumenternas intresse — skapa effektivare garantier för att reklam och marknadsföring inte bedrivs med otillbörliga metoder. Det är alltså mycket väsentliga saker som föreläggs riksdagen i år utöver det som föreslagits i denna proposition. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande under punkt 9.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över att folkpartiet och andra borgerliga reservanter på allvar kommit underfund med konsumentpolitikens betydelse. Det tycker vi är glädjande, låt vara att detta erkännande kommer samtidigt som man höjer pekfingret och uttalar ett varningens ord för drastiska och radikala ingrepp.

Man vill inte rubba och förändra konkurrensförhållanden, man är tveksam om vad som bör göras för att åstadkomma kanske en bättre marknadsföring och ett större inflytande från konsumentens sida på produktionen, Hela den problematiken finns såvitt jag kan se inte berörd i reservationerna. Där säger man helt enkelt att det är hushållen själva som bäst avgör vad de behöver och hur de skall uppträda som köpare på marknaden. Enligt min mening var fru Elvy Olsson onekligen mer realistisk och hyste större förståelse för behovet av att på allvar förbättra konsumentens ställning och ändra hans situation i det nuvarande samhället. Hon efterlyste även i det hänseendet en mer aktiv informationsverksamhet. En sådan är kanske redan i gång — jag skall strax återkomma till det — men fru Elvy Olsson var beredd att tänka sig och ryggade inte för de kanske mer direkta ingrepp som skulle förbättra konsumentens ställning. Detta var nu bara en parentes — jag vill upprepa att jag är glad över att folkpartiet, även om det enligt herr Nyman skedde så sent som år 1969, kommit underfund med behovet av ett samlat grepp i dessa frågor. Jag anser emellertid att resultaten av dessa överväganden sådana de avtecknas i reservationerna är mindre imponerande. Man kräver vissa ting, t.ex. en effektivare och mer omfattande utbildning och upplysning, och det är all right. Man kräver vidare en ökad aktivitet och kanske en annan sammansättning av de lokala konsumentkommittéerna. Här vill jag parentetiskt inskjuta, fru Hamrin-Thorell, att det inte finns några som helst hinder för husmodersföreningar = eller = politiska kvinnoföreningar att engagera sig i de lokala konsumentkommittéernas verksamhet. De är hjärtligt välkomna, föreställer jag mig. Man kan kanske tycka — som fru Hamrin-Thorell sade — att en utökning borde ske av det antal personer som initierat denna verksamhet och som leder den under den tid den nu försöksvis pågår. Det kan väl alltid diskuteras, men vi skall komma ihåg att det är en verksamhet i vilken ingalunda endast LO är företrädd. TCO finns också med. Från början bekostades verksamheten i betydande utsträckning av dem som med konsumentutredningens välsignelse tagit initiativet. Frågan om en utökning av antalet verksamma är i själva verket föremål för överväganden inom den sittande utredningen, och vi får väl avvakta resultatet av dem. Jag tror att vi då har en bättre grundval för en diskussion. Detta är, såvitt jag kunnat finna, de förslag som reservanterna fört fram. Därtill kommer liksom i fjol krav om att ge den sittande utredningen vissa tillläggsdirektiv. Man vill inte utesluta att utredningsarbetet redan pågår på de punkter där man förordar detta. Men för att man skall kunna känna sig alldeles övertygad härom, säger man, bör utredningen få nya direktiv. Jag tilllåter mig att återkomma till det. Därmed är, såvitt jag förstår, det praktiska resultatet av de borgerligas nya insikt om behovet av en samlad konsumentpolitik för den här gången uttömt. Utskottets talesman har redan berört anslagsyrkandena, och det är klart att man kan säga att varudeklarationsnämnden får för litet pengar, att konsumentvaruforskningen borde tilldelas större anslag, ehuru den liksom annan forskningsverksamhet fått en uppräkning i statsbudgeten. Det är klart att om regeringen säger en miljon, så finns det alltid möjlighet att bjuda över. Det är egentligen ingenting nytt; det illustrerar inte något annat än att vi står inför ett val i höst. Och man tror väl särskilt från folkpartiets och möjligen från mittenbrodern centerns sida att man med utgångspunkt i dessa överbud skall kunna framställa sig själv som särskilt intresserad av konsumentfrågornas snara lösning. Ett samlat grepp över konsumentfrågorna har Landsorganisationen och jag tror även tjänstemannarörelsen liksom socialdemokratin länge insett behovet av. Vi vet och har förstått att blandekonomin fungerar mycket bristfälligt i detta hänseende. Konkurrenssituationen först och främst är sannerligen inte fullständig. Det borde inte vara någon överraskning för någon. Betraktade vi konkurrensen så genomgående och fullständig som den ibland utmålas, särskilt i den ekonomiska populärlitteraturen, så hade vi inte behov av någon lagstiftning om konkurrensbegränsning. Men en sådan lagstiftning har vi ju dess bättre haft ganska lång tid. Vi har från vår sida sagt att trots detta befinner sig konsumenten inte i ett sådant läge att han kan betraktas som en tillnärmelsevis jämbördig part med produktionsoch distributionsföretagen. Konsumenten är i olika hänseenden mer eller mindre utlämnad till dessa företag. Därför har vi länge varit medvetna om behovet av olika nya lagstiftningsåtgärder för att förbättra konsumentens ställning. Regeringen har inte dragit sig för att vidtaga sådana åtgärder vid sidan av den förbättring av utbildningsoch upplysningsverksamheten som vi också insett behovet av. I själva verket sker inom detta område — det kan väl inte ha undgått någon — en mycket omfattande aktivitet. Jag skall inte ge någon uttömmande beskrivning utan bara räkna upp något av det som pågår eller förbereds. Vi räknar först och främst med, vilket observerats av dem som yttrat sig i denna debatt, att den sittande konsumentutredningen i höst kommer att lägga fram en organisationsplan för ett nytt centralorgan för konsumentpolitiken. I det sammanhanget kommer man att ta upp praktiskt taget alla de frågor där propåer förts fram i reservationerna. Detta har jag förvissat mig om genom ett samtal med utredningens ordförande i dag.

Förbud föreslås i det sammanhanget mot vissa typer av säljfrämjande åtgärder, jippon av olika slag, rabattmärken m.m. Jag föreställer mig att riksdagen inom kort, när utskottsbehandlingen är klar, kommer att få ta ställning till detta förslag. Vi vet att det många gånger i den politiska debatten har framförts önskemål om förbud mot reklam för alkohol och tobak. En utredning kommer nu att sättas i gång för att undersöka vilka ändringar som erfordras i gällande grundlag för att ett sådant förbud skall kunna genomföras. Det är den tredje illustrationen jag ville ge till vad som pågår på detta område. Den fjärde är att en lag om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor är under utarbetande inom justitiedepartementet. Det innebär, att man väsentligt stärker konsumenternas ställning vid inköp av För det femte pågår en översyn av köplagen med inriktning just på konsumentköpen. För det sjätte: En ny lag som skall reglera försäljningsverksamhet i och till hemmen är under utarbetande. Det är en lag som skall skydda konsumenten mot vissa typer av dörrknackeri, ge honom möjlighet att efter en vecka ändra sig och eventuellt återkalla ett åtagande som han gjort att köpa en vara, ofta ett bokverk, som saluförs på det här sättet. För det sjunde arbetar inom distributionsoch serviceområdet i dag flera utredningar. En omfattande varudistributionsutredning har nyligen begynt sin verksamhet. Vi har en glesbygdsutredning, vi har en utredning om butiksetablering och en nyligen tillsatt utredning om affärstidslagen, som väntas bli klar inom ett och ett halvt år. För det åttonde: Socialministern har i en proposition rörande läkemedelsområdet lagt fram förslag till ny organisation för apoteken, förbättrad läkemedelsinformation och utvidgad läkemedelskontroll. Ingen kan väl bestrida att detta är en angelägen reformåtgärd på ett område som sannerligen är väsentligt för konsumenterna av läkemedel. För det nionde vill jag hänvisa till det betänkande som livsmedelsstadgekommittén för någon månad sedan lade fram, där man föreslår en central myndighet på livsmedelsområdet, nya och utförligare standardkrav på livsmedel, informationskrav, obligatorisk hållbarhetsmärkning av vissa livsmedel och en skärpt samhällelig kontroll. Det är också en åtgärd som syftar till att rusta konsumenten för ett rationellt uppträdande i vår marknadshushållning. Jag skulle kunna tillägga att flera utredningar arbetar på bostadsområdet. Jag skall bara framhålla en: Lagen om tvångsförvaltning av vanhävdade bostadsfastigheter avser också att undan röja brister som för närvarande vidlåder vår marknadshushållning. Vi erkänner gärna att det kan göras mer än att åstadkomma bättre utbildade konsumenter. Ett mer omfattande material kan sättas i konsumenternas händer genom en vidare upplysningsverksamhet — ingen förnekar det — men denna väg är inte tillräcklig när det gäller att stärka konsumentens ställning i vår hushållning.

Jag vill inskjuta något som jag tror är väsentligt att hålla i minnet, nämligen att den pågående konsumentutredningen förväntas inom kort vara klar med sitt arbete. Den bedömer det som möjligt att lägga fram ett förslag i oktober, möjligen i början av november, vilket i sin tur skall möjliggöra för regeringen att framlägga förslag i ämnet för 1971 års riksdag. Jag vill därför ogärna företa mig någonting som skulle fördröja tidtabellen för den pågående utredningen. Sedan jag förvissat mig om att alla de önskemål som framförts av reservanterna ingår i konsumentutredningens bedömning, anser jag det också klart överflödigt att vidta ytterligare åtgärder. Jag tror inte att det i detta sammanhang har någon betydelse vad riksdagsbeslutet än skulle komma att utmynna i; i varje fall är inte jag beredd att medverka till en fördröjning av konsumentutredningens arbete. Man har också i detta sammanhang framfört önskemålet att Sverige mer aktivt verkar för ett internationellt samarbete särskilt på varudeklarationsområdet. Man har i åtanke att det skulle kunna åstadkommas en dokumentationscentral som skulle betjäna flera länder. Jag vill säga att vi inte har någonting emot detta förslag, så myc ket mindre som vi just i OECD deltar i den nyinrättade konsumentpolitiska kommittén. Den har delvis kommit till stånd på svenskt initiativ och skall inom kort sammanträda. Vi kommer redan i detta sammanhang att föreslå att arbetet bl.a. inriktas på frågan om varudeklarationer och att frågan om internationella normer tas upp som ett projekt. Det är bra att reservanterna uttalar sig på denna punkt, och jag har ingenting att invända emot deras förslag. Vad jag sagt är bara ett understrykande av vad som redan är på gång, liksom mycket annat som reservanterna i dag för fram. Till sist, herr talman, en reflexion i anslutning till fru Florén-Winthers farhågor beträffande den lägesrapport som nyligen avgetts. Såvitt jag förstår, har konsumentkommittén inte tagit någon defintiv ställning till denna redogörelse eller för egen del dragit några slutsatser som vissa talare här tror sig kunna utläsa ur rapporten.

Kommer sådana fördjupade hushållsundersökningar till stånd, skall man kunna dra den nyttan av dessa utredningar. Det är väl inte fel att man försöker att på ett mera systematiskt och metodiskt sätt än tidigare skissera utgångspunkter för dessa utredningar. Märkvärdigare tror jag inte att det är. Jag har inte någonstans i lägesrapporten kunnat finna att man skall direkt dirigera konsumen terna. Jag är fullt övertygad om att konsumenten, om han blir mer eller mindre dirigerad av myndigheterna, inte skulle hamna i ett så mycket bättre läge än det han befinner sig i nu, när han många gånger manipuleras med ganska fördomsfria reklammetoder och försäljningsmetoder av enskilda företag. Detta vill jag starkt understryka. Jag har dock i lägesrapporten inte kunnat finna något som har tytt på detta. Tvärtom har jag förvissat mig om att det i varje fall inte är vad utredningen själv har tolkat in i sin presentation av denna lägesrapport. Även om vi når vårt mål — vilket säkerligen måste uppnås successivt — ökad utbildning, ökad upplysningsverksamhet och även de lagstiftningsåtgärder som jag illustrerade i min uppräkning nyss, tar det tid innan det når full effekt. Jag ser dock inte att det finns någon annan väg att gå. Jag är övertygad om att man även om fem år kommer att kunna leta fram konsumenter som gör föga rationella köp, konsumenter som kanske i första hand tänker på mindre elementära behov och försummar de elementära. Men det bör vara konsumentens rätt att handla fel. Det är samhällets uppgift att ge en sådan upplysning och se till att marknadsförhållandena är sådana att konsumenten har bästa möjliga förutsättningar att handla riktigt och rationellt. Väljer han ändå att inte göra det, må det vara hans sak. Ja, detta anförande kanske blev längre än det hade behövt vara. Mycket har ju redan sagts av utskottets talesman. Jag har dock inte velat undanhålla kammaren dessa mera principiella reflexioner.